Herr talman! Herr Takman sade att den av reservanterna begärda utredningen skulle fördröja ärendets handläggning. Vi har en annan uppfattning. Det är inte fråga om en ny utredning utan om en samordning av de utredningar som finns och ett påskyndande av dessa. Herr Takman talade vidare om sina motioner från tidigare år. Jag vill bara påpeka att det var föregående års motioner som vi behandlade, och det året hade samtliga borgerliga partier väckt motioner i anslutning till det av naturvårdsverket äskade anslaget på 19 miljoner kronor. Det var de motionerna vi behandlade, inte motioner från tidigare år.
Herr talman! Jag sade ju att vpk-motionen var ensam år 1971. Sedan tillkom motioner från andra partier, och det var de och vår förnyade motion som bifölls så att anslagsbeloppet till naturvårdsverkets forskning höjdes från 13,6 miljoner till 19 miljoner kronor.
Herr talman! En helhetssyn på miljöfrågorna är nödvändig. Vi måste utgå från samspelet mellan människan och naturen i alla politiska bedömningar. Den ekologiska grundsynen måste vara vägledande. I dag mer än någonsin i mänsklighetens historia framstår hushållningen med naturresurser som en avgörande fråga för kommande generationers existens och för vår generations levnadsnivå. Naturresurser, miljövård och avfall är många gånger tre vinklingar av samma problem — problem som vi politiker måste medverka till att lösa bl.a. genom att styra den tekniska utvecklingen så att den verkligen blir till gagn för mänskligheten. Då måste vi använda olika styrinstrument, t.ex. lagstiftning, skatter, taxor, avgifter, bidrag till forskning och utveckling samt information. En målmedveten miljöoch naturresurspolitik är nödvändig. Låtgåmentaliteten och korrigeringar i efterhand räcker inte. Vi kan och måste ställa upp ramar för olika verksamheter som påverkar vår miljö och som tär på våra naturresurser. Avfall är då ett intressant tillämpningsexempel på denna principiella grundsyn. Avfallshanteringen är ett angeläget område för tillämpning av exempelvis miljöbudgettänkande och teknikvärdering, som folkpartiet påpekar i den partimotion som behandlas i utskottsbetänkandet. En miljöbudget skall vara en sammanställning av alla uppoffringar och all nytta som är förenade med en planerad åtgärd eller verksamhet. Även påfrestningar på miljön skall räknas in liksom de fördelar för miljön som verksamheten kan innebära — inte bara hur mycket energi och råvaror som går åt utan även t.ex. hur mycket luft och vatten som smutsas ned och hur mycket avfall som blir kvar. Alla dessa faktorer måste vägas ihop i en gemensam värdeskala. Den metod som man då kan använda för att skaffa en del av underlaget till en miljöbudget är just teknikvärderingen, dvs. en värdering av de tekniska åtgärder som föreslås i något sammanhang. Om vi då tillämpar det här resonemanget på just avfallshanteringen, så kan vi till att börja med konstatera att avfallshantering inte bara är en fråga om att bäst och billigast ta hand om eller, som det heter, bli kvitt det avfall som uppkommit. Den övergripande målsättningen är att minska avfallsmängderna, att återanvända avfall och att oskadliggöra de sista avfallsresterna. Det gäller då att med minsta möjliga resursinsats och frihetsförlust styra produktion, distribution och konsumtion mot det önskade målet. För att man snabbt skall nå det eftersträvade resultatet i en marknadsekonomi måste ekonomiska styrinstrument utnyttjas. Genom skatter och avgifter, t.ex. en miljöavgift på vissa engångsförpackningar, kan en verksam styrning erhållas. Om de verkliga kostnaderna för all avfallshantering tas ut, påverkas ofta lönsamhetskalkylerna så att återvinningen framstår som det ekonomiskt fördelaktigaste alternativet. Man kan också överväga en skatt på utvinning av råvaran, en subvention för återföring av råvara eller råmaterial, en ökning av varornas livslängd, en ökning av den del av varan som kan återföras och en minskning av mängden råvara per vara utan att varans livslängd fördenskull minskar. En intressant åtgärd är att engagera enskilda människor i naturresurshushållningen genom sortering av soporna i hushållet. Det är en pedagogiskt intressant metod, för det ger människorna möjlighet att inte bara delta i naturresursdebatten utan också att med egna händer göra någonting åt saken, och det är någonting som många människor faktiskt gärna vill. Enligt gjorda undersökningar är 85 procent av människorna här ilandet mycket angelägna om att vi skall öka återvinningen ur avfall. Det är angeläget att olika modeller för avfallshantering och återvinning utvecklas och tillämpas på svenska förhållanden. Man åberopar här ofta internationella erfarenheter, men de är inte alltid tillämpbara på våra förhållanden med tanke på vårt klimat, den särskilda sammansättningen av vårt avfall, de speciella trafikförhållanden vi har osv. Men bland de åtgärder som i första hand är nödvändiga är att införa lagar och bestämmelser som knyter ihop bl.a. tillverkarens ekonomiska intressen med avfallshanterarens i stället för att som nu vanligen ställa de här två intressena mot varandra. Det leder till varor som lättare går att återbruka, som kostar mindre i bl.a. pengar och miljöförstöring och som är lättare att hantera och behandla när de är förbrukade. Här kan man alltså påvisa det resultat man syftar till med olika styråtgärder. En återvinningslag av det slag som vi föreslår i motionen 1421 kan bli den samlande lagstiftning som leder till det önskade resultatet, men frågan om en återvinningslag är uppenbarligen för tidigt väckt. Mot en sådan lagstiftning talar i skön förening företrädare för socialdemokraterna och Industriförbundet. Det visar ju att det här förslaget är ett riktigt förslag — det är bara det att det är för tidigt väckt — och jag förmodar att om några år har vi den här lagen som ett självklart och viktigt instrument för att styra utvecklingen på området. I motionen 791 tar vi upp specialfallet pappersavfall och då särskilt de åtgärder som staten kan vidta. Vi påpekar i motionen att staten genom olika åtgärder kan påverka utvecklingen av återanvändningen av papper. Vi tar fram exemplet med telefonkatalogerna — televerkets i och för sig berättigade driftekonomiska krav, som medförde att telefonkatalogerna undandrogs återanvändning. Vi konstaterar att i Stockholmsområdet ledde det år 1972 till att en merkostnad på något hundratusental kronor för televerket i stället blev en ökad sopkostnad på kanske en halv miljon kronor för abonnenterna. Ett upprepande av ett sådant misstag måste naturligtvis undvikas genom samverkan, i det här fallet mellan statliga, kommunala och enskilda intressen. Det kan så vara att telefonkatalogerna bara motsvarar några procent av mängden återanvänt papper, men just den frågan blir en viktig testfråga på regeringens förmåga att leva upp till sina egna miljöpolitiska paroller. När det gällde återinsamling av telefonkataloger i Stockholm 1973 hade jag inom ramen för länskommittén ”Håll Sverige rent” möjlighet att ta initiativ till en sådan insamling. Den genomfördes av Stockholms kommun, i huvudsak som beredskapsarbete för arbetslös ungdom, och inbringade drygt 1 000 ton papper. Bekymret är att televerket inte har funderat på detta med återvinning vid framställningen av telefonkatalogerna. Det lim som används i ryggen på katalogerna försvårar återvinningen av papperet. I motionen 791 talar vi just om att staten som upphandlare av pappersprodukter skall specificera sina krav så att kvalitetskravet inte blir högre än nödvändigt och så att återvinning underlättas. Det skulle alltså innebära att televerket vid beställning av katalogerna från leverantörerna skulle föreskriva att katalogerna skall vara sådana att papperet i dem lätt kan återvinnas. Jag beklagar att utskottet inte har sakbehandlat motionen 791. Där finns nämligen en rad uppslag och idéer som skulle kunna leda till sänkta kostnader för statsförvaltningen, till att den råvarubrist vi i dag upplever inom skogsindustrin skulle kunna lätta något genom återvinning av papper. Vi skulle kunna få större utrymme för den export som för närvarande är väldigt lätt att genomföra. Det är beklagligt att jordbruks utskottet inte ville satsa på en icke oväsentlig förbättring av den svenska samhällsekonomin och en icke oväsentlig förbättring av miljön vid våra avfallsbehandlingsanläggningar. Resurser för utveckling och forskning nämns ofta i alla sammanhang, inte minst här. Dessa resurser måste anvisas så att gemensamma problem kan lösas gemensamt. Det låter som en truism, men om vi tittar på förhållandena just när det gäller avfallshantering och avfallsbehandling, så är det ingen truism, utan det är ett nödvändigt krav. Det här är inte frågor som varje kommun kan lösa för sig. Olyckligtvis har bl.a. avfallsfrågorna och andra kommunala miljöfrågor blivit ett slagträ i debatten om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, och det har försvårat ett konstruktivt samarbete mellan kommunernas intresseorganisationer och staten i dessa frågor. Kommunerna är de som främst är ansvariga för avfallshanteringen i landet. Staten griper in med styråtgärder av olika slag: lagstiftning och statsbidragsgivning. Det är intressant att se vilken säregen styreffekt man har kunnat åstadkomma och fortfarande åstadkommer med nu gällande statsbidragsbestämmelser. Ta fallet med latrinbehandling. Om en kommun väljer den sämre metoden för behandling av latrin, att tippa det i avloppsreningsverket, då får man vanligtvis 50 procent i statsbidrag för de investeringar som krävs. Om man däremot väljer metoden att kompostera latrinet och få ett jordförbättringsmedel av det direkt — utan omvägen via avloppsrötslam, som är ett mera tveksamt jordförbättringsmedel — då får man inget statsbidrag. Bidragskravet har hörsammats av naturvårdsverket som i sina petita för nästa år mycket positivt tar upp just förslaget om statsbidrag för kommunala avfallsbehandlingsanläggningar. I praktiken har alltså yrkandet nr 4 i motionen 1421 redan tillstyrkts av naturvårdsverket, och det finns all anledning förmoda att riksdagen kommer att bifalla det när statsverkspropositionen för nästa år kommer. Jag utgår ifrån att regeringen inte kommer att avvisa detta utomordentligt angelägna och konstruktiva förslag från naturvårdsverket. Den kommunala renhållningslagen styr avfallstransporterna men inte avfallsbehandlingen. Här är det närmast miljöskyddslagen som är tillämplig, och här föreligger i praktiken en väsentlig brist på samordning. Det belyser också det exempel på statsbidragsbestämmelser som jag här refererat. Det är alltså brist på samordning även här, inte bara när det gäller forskning och teknisk utveckling. Avfallshantering är i betydande utsträckning ett transportproblem.

Då vi gör detta kanske vi kommer till den intressanta slutsatsen att vi inte skall ha få stora behandlingsanläggningar, som det ofta pläderas för i dag, utan i stället ganska många små anläggningar. Det är mycket lätt att utveckla en teknik som möjliggör detta, om vi bara beställer den tekniken av teknikerna. På så sätt kan vi också minska matjordstäkten — ett väsentligt miljöproblem i många delar av vårt land i dag, när man river av matjordstäcket från gammal jordbruksmark och lämnar efter sig ett kraterlandskap. Intern återvinning inom näringslivet — ja, det minskar de kommunala problemen, men det måste vi stimulera genom styrinstrument av det slag jag har beskrivit. Återvinning inom näringslivet är ju ingen ny företeelse. Det är bara att peka på hur det var i det gamla bondesamhället, i den gamla jordbruksnäringen, där återvinning var en självklarhet. Att det finns pengar att hämta här visar återvinningsindustrins snabba expansion. Det är synd bara att lönsamheten i den branschen väsentligt påverkas av det exportförbud för skrot som vi har här i landet, vilket förmodligen också är en sådan här miss i samordningen. Slopade vi exportförbudet för skrot skulle förmodligen en väsentligt större andel av det järnskrot som i dag finns i avfallet återvinnas. Syftet måste ju ytterst vara att från miljöutgångspunkter välja de rätta metoderna. Men vi kan här inte bortse från att vettig samordning, vettiga metoder också kan leda till sänkta eller åtminstone mindre snabbt ökade kostnader för de enskilda hushållen. Det är någonting som med de marginalskatter vi har i dag är utomordentligt angeläget. En sänkt kostnad för hushållet, omsatt i en alternativ bruttoinkomst, om sänkningen av kostnaden inte kommer till stånd, visar att det är synnerligen lönsamt för de enskilda hushållen att sortera avfall, om man därigenom kan sänka sina sophämtningskostnader. Den promemoria som finns bilagd i utskottets betänkande är utomordentligt värdefull. Den ger en överblick — den visar behovet inte bara av kartläggning utan också av aktiv samordning. Första steget på vägen mot en samlad avfallsoch återvinningspolitik är då den samordning av administration, forskning och utveckling som utskottsreservanterna förordar. Ytterligare viktiga steg anges i de folkpartimotioner som behandlas i betänkandet, och eftersom ett första steg är nödvändigt för att man skall kunna ta de kommande stegen yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall begränsa mig i diskussionen om nödvändigheten av återvinning. Det har de övriga talarna här behandlat på ett alldeles utomordentligt sätt, och på den punkten är utskottsmajoriteten och reservanterna också helt eniga. Jag skall heller inte gå in på de olika motiv för återvinning på olika områden som tagits upp i motionerna. I betänkandet behandlar utskottet en serie motioner samtidigt. Motionerna visar det intresse som finns ute hos allmänheten för dessa frågor. Även om en del av motionerna är gamla bekanta är det ett glädjande och ökande intresse för återvinningsprincipen som speglar sig i motionerna. Utskottet har för sin del funnit det angeläget att till betänkandet foga en promemoria om vad som finns och vad som är på gång när det gäller forskningssidan, utvecklingssidan, kunskapssidan och försöksverksamheten. Det är anledningen till att den rätt omfattande och intressanta — där delar jag självfallet herr Norrbys i Åkersberga uppfattning — promemorian utarbetats. Av redovisningen i promemorian — det är alltså ett samordnat svar på samtliga de motioner som väckts om avfallshanteringen — framgår att forskningsoch utvecklingsverksamheten beträffande avfallshanteringen bedrivs vid ett stort antal myndigheter, institutioner, stiftelser och företag. Det framgår också, som herr Takman sade, att det finns en mycket stor samlad kunskap om avfallets ändamålsenliga hantering, och den kunskapen är så pass entydig att betydande insatser redan nu kan göras utan att avvakta ytterligare forskningsresultat. Av promemorian framgår vidare att det på olika håll pågår en serie aktiviteter grundade på återvinningsprincipen. Det finns en ganska utförlig redogörelse för de aktiviteterna i promemorian, t.ex. olika metoder att utnyttja råvaror och biprodukter genom recirkulation. Vidare planeras en serie försöksverksamheter med nya metoder för avfallshantering. Vi känner till en del försök när det gäller hushållssoporna. Dylika verksamheter pågår på flera håll i landet, t.ex. i Örebro, och skall även påbörjas i Laxå. Betydande aktiviteter är sålunda på gång, och nya är planerade. Flera statliga utredningar har nyligen avlämnat sina betänkanden, t.ex. slutbetänkandet från utredningen om omhändertagande och behandling av kemiskt avfall m.m., Kemiskt avfall — uppgifter och organisation. Det betänkandet har varit ute på remiss och är nu föremål för överväganden i regeringen. Man räknar med att så småningom lägga fram en proposition i ärendet. Då kommer också transporten av farligt avfall att beröras, en fråga som har tagits upp av utredningen. Jag vill även nämna miljövårdens informationssystem, varom miljökontrollutredningen nyligen har avgivit sitt slutbetänkande. Det betänkandet är nu ute på remiss. Också miljöforskningsutredningen och miljökostnadsutredningen har dessa frågor uppe i olika sammanhang. Det finns alltså rätt många utredningar som antingen redan har presenterat sina betänkanden eller som håller på med sitt arbete. Jag vill påpeka att när det gäller utskottets redogörelse fram till s. 7 tredje stycket, är utskottet och reservanterna eniga — en enighet som även omfattar avvisandet av folkpartimotionen 1421 om en forskningsinstitution för avfallsforskning. Utskottet har inte heller ställt sig bakom det ”för tidigt väckta folkpartikrav”, som herr Norrby i Åkersberga här tog upp, kravet om en särkild återvinningslag. Det kravet finns inte inskrivet i reservationen. Det är således inte bara socialdemokraterna och Industriförbundet som är eniga i det fallet, utan hela utskottet inklusive folkpartisterna har lämnat den frågan åt sidan tills vidare. Utskottet har på nytt liksom tidigare när vi har behandlat motioner i detta ärende starkt understrukit vikten av att återvinningsprincipen och möjligheterna att nyttiggöra avfall i det fortsatta arbetet med avfallshanteringen ägnas ingående uppmärksamhet av Kungl. Maj:t och berörda myndigheter och organ. Detsamma gäller självfallet också angelägenheten att så långt möjligt eliminera de miljöförstörande effekter som följer med avfallshanteringen. Även där är utskottet och reservanterna eniga. Men vi har dragit olika slutsatser av den omfattande redovisning utskottet gjort. Utskottet finner inte anledning att påfordra några nya utredningar eller några speciella åtgärder av det slag som förordats i motionsyrkandena. Det framgår nämligen av den kartläggning av nuvarande förhållanden på avfallshanteringens område, som utskottet har låtit verkställa, att motionsönskemålen i allt väsentligt faller inom ramen för vad som är eller nyligen har varit föremål för utredningar eller som ingår i de projekt som redan är på gång i en eller annan form inom forskningsoch utvecklingsarbetet eller ute på fältet. Att i det läget inrikta sig på ytterligare utredningar i ämnet skulle då enligt utskottets mening inte vara ägnat att påskynda frågornas lösning. Tvärtom skulle följden kunna bli att angelägna åtgärder skjuts på framtiden. Med hänsyn till önskvärdheten av att snabbt uppnå en ändamålsenlig och effektiv organisation av avfallshanteringen, genomförd i enlighet med återvinningsprincipen, bör man undvika en sådan utredning. Det som i sak skiljer utskottet och reservanterna åt, i vart fall i den skrivning som reservanterna här har presenterat, är att reservanterna vill ha ytterligare en utredning, medan utskottet har avvisat detta. Utskottet säger att det mot den bakgrund vi redovisat är särskilt angeläget att de olika insatserna samordnas, så att största möjliga effektivitet och ur samhällssynpunkt mest ändamålsenliga användning kommer till stånd av såväl ekonomiska som personella resurser. Jag vill särskilt för herr Leuchovius påpeka att utskottsmajoriteten skrivit detta i sitt uttalande. Utskottet fortsätter: ”Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t och övriga berörda organ ägnar denna fråga stort beaktande. Den vid naturvårdsverket nyligen inrättade särskilda enheten för renhållningsoch avfallsfrågor bör i förevarande sammanhang fylla en viktig funktion.” Sedan bara några ord om de synpunkter som anförts av reservanterna och av de olika talarna här i dag. Herr Leuchovius anförde — något krystat, kanske jag får säga — att kravet från reservanterna gällde en utredning om en samordning. Man skulle alltså utreda hur man skall samordna de olika insatserna. Men det är i sista hand en utredning rörande vissa frågor som man har begärt; man plockar i reservationen in alla de utredningskrav som framförts i de olika motionerna. Som jag tidigare sagt vill vi inte sinka frågans praktiska tillämpning med ytterligare utredningar. Vi menar att tillräcklig kunskap finns — det redovisas i promemorian: tillräcklig forskning pågår och tillräckliga erfarenheter finns för att vi skall kunna komma i gång med insatser enligt återvinningsprincipen, och vi har varken råd eller tid att vänta längre eller att utreda ytterligare. Herr Leuchovius ansåg inte att en utredning skulle försena åtgärderna så särskilt mycket, allra helst som man uttalat att denna utredning snabbt skulle verkställa sina uppgifter. Jag tror att herr Leuchovius är kanske den ende av kammarens ledamöter som väntar sig att en parlamentarisk utredning skall kunna presentera några förslag så snabbt. Vi vet att en statlig utredning tar tid och behöver ha tid på sig. Herr Takmans inlägg skall jag inte kommentera så mycket. Men ära den som äras bör! Det har också sagts vid utskottsbehandlingen. Herr Takman är den ledamot i den här kammaren som bäst besitter kunskaper om återvinning och som också har den längsta erfarenheten av hur hårt man måste jobba för att få gensvar för sina synpunkter. Han redogjorde för sitt arbete på den punkten i Stockholms stadsfullmäktige. Jag skall inte använda samma subtila uttryck som herr Takman gjorde i slutet av sitt anförande, men jag vill ändå säga att jag i allra högsta grad instämmer i andemeningen: Här måste något göras! Vi har inte tid att vänta på ytterligare en utredning. Herr Norrby i Åkersberga har böjt sig för vad reservanterna sagt, och därmed också accepterat att vissa av folkpartiförslagen har försvunnit. Som jag tidigare sade, är utskott och reservanter eniga ända fram till tredje stycket på s. 7. Jag vill ännu en gång påpeka att det är hela utskottet som har lämnat frågan om en återvinningslag åt sidan. Det kravet finns inte med i reservationen. Behovet av återvinning och metoderna härför vid olika material vill jag i detta sammanhang för att spara tid underlåta att gå in i diskussion om. Vi är i sak eniga om att återvinning måste komma till stånd mycket snabbt, i den mån sådan inte redan förekommer. Vi är ense om att det finns mycken kunskap samlad — det pågår forskning, och utredningar har presenterat förslag. Utskottsmajoriteten förordar att vi ger Kungl. Maj:t till känna våra synpunkter angående behovet av samordning av insatser på avfallshanteringens område, en samordning som vi räknar med att Kungl. Maj:t skall verkställa. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi vet att det finns mycket kunnande och mycken information samlad, att dett.o.m. ibland är entydig kunskap som finns. Men vi vet också att den kunskapen har mycket svårt att nå ut i praktisk tillämpning. Där saknas en samordnad och mottagaranpassad information — en av de viktiga uppgifterna för en utredning av det slag som reservanterna förordar. Fru Theorin sade att folkpartikraven har försvunnit, men hon sade också i sitt inlägg att reservanterna ställer sig bakom alla yrkanden som fanns i motionerna. Som jag sade är somliga av de här folkpartikraven litet för framsynta, men de har inte försvunnit. De kommer igen. Jag noterade med tillfredsställelse fru Theorins formulering: Utskottet har tills vidare lämnat frågan om en återvinningslag åt sidan. Det är tydligt att det här förslaget har sått ett frö även hos utskottsmajoritetens talesman. Men jag tyckte att fru Theorins inlägg andades för mycket av att allt är bra som det är och att ingenting mer kan göras. ”Utskottet förutsätter”, anför majoriteten, ”att Kungl. Maj:t och övriga berörda organ ägnar denna fråga stort beaktande”. — Det gäller alltså frågan om samordning inom det här området. Herr talman! Jag har viss praktisk erfarenhet av avfallsfrågor, så praktisk att jag ofta går ut och tar i skräpet med mina egna händer. Jag upplever mest påtagligt av allt — som kampanjledare i Stockholms län för Håll Sverige rent och som kommunalman med specialinriktning bl.a. på miljöfrågor och då även avfallsfrågor — bristen på samordning och framför allt bristen på samordning från statliga organs sida. Jag har alltså inte riktigt samma förtroende för de statliga myndigheternas samordningsam bitioner därvidlag som fru Theorin har. Jag tror att det behövs en särskild åtgärd från riksdagens sida för att få den av alla önskade samordningen.
Herr talman! Jag skall bara mycket kort påpeka för herr Norrby i Åkersberga att det han eftersträvar — nämligen en samordning av de åtgärder som vidtas och som skall vidtas — är just vad utskottet har uttalat sig om. Utskottsmajoriteten har samma formulering som reservanterna, vilket framgår om man granskar meningen före den herr Norrby citerade. Majoriteten anför: ”Mot denna bakgrund framstår det enligt utskottets mening som särskilt angeläget att de olika insatserna samordnas så att största möjliga effektivitet och ur samhällssynpunkt mest ändamålsenliga användning kommer till stånd av såväl ekonomiska som personella resurser.” Men det som reservanterna har gjort, vilket verkligen förundrar oss något med hänsyn till de ambitioner reservanterna har i återvinningsfrågan, är att begära en ny utredning. Utskottet har redovisat de utredningar som är gjorda, den forskning som har bedrivits, vad som är på gång och vilka försök som görs i återvinningsfrågan. Men reservanterna vill nu ytterligare försinka återvinningsprincipens tillämpning genom att begära en ny utredning. Jag förstår inte varför reservanterna litar mer till en utredning än till ett uttalande att utskottet förväntar sig att Kungl. Maj:t skall göra denna samordning som är så oundgängligen nödvändig. Vi kan inte hålla på och vänta på fler utredningar. Vi måste komma i gång med jobbet.
Herr talman! Vi skall inte vänta på nya utredningar, men vi måste optimera resursanvändningen, och med den splittring på olika myndigheter och intressenter vi har i dag får vi inte den optimeringen av resursanvändningen. Man måste inte alltid vänta på sittande utredningar när det gäller angelägna åtgärder, men man kan inte säga nej till att föra frågorna framåt bara för att man vill vidta en rad praktiska åtgärder. Min erfarenhet är att den stora bristen härvidlag ligger i samordningen. Man får inte ut forskningsresultat och resultat av teknisk utveckling i praktisk tillämpning. Varje kommun får slåss för sig, och Kungl. Maj:t har alltså hittills visat att man inte lyckas på den punkten. Det behövs en bredare styrning än den Kungl. Maj:t uppenbarligen kan åstadkomma, och det bromsar inte praktiska insatser om man är angelägen om att lösa frågorna på både kort och lång sikt.
Herr talman! Jag får återkomma än en gång, herr Norrby i Åkersberga. Jag tror inte att man kan komma längre än om riksdagen uttalar sig för att till Kungen ge till känna vad vi i utskottsbetänkandet har anfört om behovet av samordning av insatserna på avfallshanteringens område. Vi uttalar oss mycket starkt för denna samordning, och självfallet kommer Kungl. Maj:t att följa ett uttalande av riksdagen. Om vi skulle göra som herr Norrby vill och som reservanterna har skrivit i reservationen — av skäl som framstår som något underliga efter den promemoria som är redovisad — skulle vi av Kungen begära ytterligare en utredning om samordningen. Men vi är ju eniga, herr Norrby, om att en samordning behöver komma till stånd. Vi begär från utskottsmajoritetens sida en sådan samordning av Kungl. Maj:t. Herr Norrby och reservanterna begär en utredning om det. Vilket ger då snabbast verkställighet?

Herr talman! I det gamla bondesamhället, som det talats om tidigare här, var ju — herr Norrby framhöll det — återvinning en självklarhet. Det fanns också en liten sophög vid varje stuga. Sedan har man genomfört den kommunala renhållningslagen. Det innebär att man nu har fått en centraliserad kommunal soptipp i varje kommun och flera soptippar i en del stora kommuner. Enligt uppgift är det i det här landet ungefär 40 miljoner kubikmeter avfall per år som skall tas om hand. Det åker omkring kommunala sophämtningsbilar i alla våra tätorter, i glesbygder och även uppe bland fjällstugorna, där det är miltals till närmaste granne. När det sedan gäller att ta hand om avfallet är splittringen mycket stor. Jag har gjort en liten enkät bland kommunerna i mitt eget län för att ta reda på hur det ligger till och kommit fram till en del rätt intressanta resultat. Det står på s. 22 i utskottsbetänkandet att kemiskt avfall kan innehålla sådana beståndsdelar att ingen annan metod än lagring för närvarande står till buds. Det står också i betänkandet på s. 5 att försöksverksamhet med samkompostering av kommunalt slam och hushållsavfall skall påbörjas i Laxå nästa år och pågå i tre år. Jag har fäst mig vid dessa båda uttalanden därför att de styrker vad kommunerna i mitt eget län har sagt. En av kommunerna har sagt att man för närvarande blandar latrin med hushållsavfall och att det deponeras på en soptipp. Tre kommuner har svarat att de inte har någon som helst destruktion eller mottagning av metaller. En kommun har sagt att allt deponeras på tipp, även gifter, oljor och latrin. Två kommuner har sagt att giftrester upplagras. Två kommuner har sagt att gifter omhändertas över huvud taget inte. En kommun har framhållit mycket starkt att man har stora svårigheter med pressvatten från tipparna. Jag vet att det problemet förekommer i flera kommuner som inte har nämnt detta. Det är pressvatten från tippar som är åtskilliga meter höga. En kommun har sagt att man inte har någon kontroll över vart oljeresterna tar vägen. En kommun har sagt att oljeslammet läggs på soptippen. En kommun har svarat att oljerester över huvud taget inte omhändertas. En kommun har svarat att olja och kemiskt avfall lagras i avvaktan på bestämmelser för behandling av sådant avfall. Det styrker ju vad som står på s. 22 i betänkandet. Ett par kommuner har sagt att man över huvud taget inte vet vad som händer med avfallet sedan entreprenören har tagit hand om det. Detta är rätt intressanta resultat som visar att kommunerna behöver få enhetliga bestämmelser till ledning för sitt arbete. Kommunerna måste ges fullgoda möjligheter att lösa destruktionsproblemet, när de nu genom lagstiftning har fått skyldighet att ta hand om avfallet vare sig det sker med eller mot medborgarnas vilja. Om inte dessa förhållanden snabbt förändras och vi får fram ett bättre system kommer vi att få väldiga problem i framtiden, mycket värre än de vi har för närvarande. De flesta kommuner blandar avfall av olika slag och lägger det i en stor hög. När högen har växt till flera meters höjd på ett ställe lägger man en ny hög en bit därifrån. Det går inte att fortsätta så hur länge som helst. Splittringen när det gäller destruktionsformer är ganska olycklig. Det måste till både klarare bestämmelser och bättre regler för hur man skall göra sig av med allt avfall så att det inte bara läggs på hög. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Tillsammans med ett par partivänner har jag i detta ärende avgivit ett särskilt yttrande, och jag vill med några ord kommentera detta. Jag vill allra först villigt erkänna att Sveriges Radio förfogar över en utomordentligt kunnig stab av nyhetsförmedlare och kommentatorer som gör ett sympatiskt arbete. Vad jag avser är inte alls att rikta någon allmänkritik mot Sveriges Radio och dess representanter i TV-rutan — långt därifrån. Men olycksfall i arbetet kan inträffa här som på andra håll. I den mån dessa beror på okunnighet eller mindre kunnighet, torde de inte vara obotliga. Det råder nog inga delade meningar om att dagens massmedia har stor betydelse när det gäller information och opinionsbildning. Därför är det också av mycket stor betydelse att det material som förmedlas därifrån har en så korrekt och verklighetsbetonad karaktär som möjligt. Men tyvärr förekommer det ibland program och referat som innehåller en tendentiös och sensationsbetonad framställning eller som rent av är missvisande. Den publik som får ta del av sådana inslag bibringas lätt en felaktig och skev uppfattning om föremålet för programinslaget. Den under senare år aktuella miljödebatten har varit ett område där sensationslystnad och överdrift har florerat. Obevisade beskyllningar för medverkan i miljöförstörningen har riktats åt olika håll. Därvid har inte minst jordbruket vid åtskilliga tillfällen framhållits som en av de värsta syndarna. Det förekom för en tid sedan ett programinslag om en jordbrukare som sådde konstgödsel. TV-kommentaren var, vill jag minnas, att denne man utsådde 17 olika gifter i jorden. En sådan uppgift måste grunda sig på en aktningsvärd okunnighet. Jag tror inte att ens den mest kunnige expert på det här området skulle kunna vaska fram så många beståndsdelar ur detta ämne. Men kanhända spelade här inte bara okunnigheten in, utan även sensationslystnaden. Den fruktansvärda Minamatakatastrofen i Japan, som beror på att industrier kvicksilverförorenar vatten i mycket stor utsträckning, togs upp av massmedia för någon tid sedan. Men i kommentarerna till detta tog reportern huvudsakligen upp jordbrukets påstådda kvicksilverutsläpp, som ju är minimalt gentemot vad industrin svarar för och därför inte borde ställas emot det ohyggliga Minamatafallet. I stället är det så på jordbrukets område att för betning av brödsäd används inte längre kvicksilverpreparat. Jag tror att det även här var okunnigheten som spelade in, i huvudsak i varje fall. Vi minns kanske alla hur TV presenterade behandlingen av en motion här i riksdagen angående aflatoxinförekomsten i vissa fodermedel. Det referatet i TV gav lätt den uppfattningen att jordbrukarna av ekonomiska och egoistiska skäl struntade i den risk de utsatte andra människor för. Enbart kritiska synpunkter fördes fram i det programmet. Att jordbrukarnas företrädare hade förklarat sig beredda att stoppa all användning av sådant fodermedel eller att lantbrukshögskolan sagt lugnande och balanserade ord i detta fall kom inte fram. Någon representant från de hållen deltog inte heller i programmet. Därför skapade detta referat i TV i all sin ensidighet och felaktighet en skrämselbetonad bild, som inte borde ha förekommit om vederbörande reporter behärskat de elementära kunskaperna på detta område. Det var nog också ren okunnighet som präglade det mera skrattretande inslag som gavs vid senaste årsskiftet. Då visade man en jordbrukare som höll på att plöja. För att förstärka intrycket hade man filmat honom så att det såg ut som om han körde med högsta växeln ilagd. Sedan kommenterade TV-mannen bilden med att säga att det vackra vädret gjort att vårbruket i söder börjat ovanligt tidigt i år. Nu var detta i stället en herre som var ute i mycket sen höstplöjning, en som vi kallar för eftersläntrare. Men det förstod vederbörande reporter inte och, för all del, han fick väl ha den tron. Jag tror också att den uppgift som gavs i samband med debatten i TV om lågprislinjen kontra högprislinjen beror på okunnighet om jordbrukspolitiken. TV-referenten påstod då att de svenska jordbrukarna inte kan konkurrera med sina europeiska yrkesbröder. Därför måste staten satsa pengar vid lågprislinjen. Nu är verkligheten den att det inte alls är fråga om någon konkurrens med yrkesbröderna i Europa eller annorstädes, utan man skall vid lågprislinjen konkurrera med en dumpingartad prissättning på världsmarknaden. Det kan inget lands jordbrukare göra. Dessa exempel får man förmodligen hänföra till bristande utbildning eller okunnighet på detta område. Men beklagligast av alla framställningar är sådana som får prägel av — jag säger får prägel av — ett avsiktligt misskrediterande av jordbruket och jordbrukarna.

Vid ett par mejerier i Malmö fann veterinärmyndigheterna för en tid sedan vid undersökning av 710 prov på mjölk 8 prov som innehöll antibiotika. Ett av de båda mejerierna är kooperativägt och det andra ägs av jordbrukarna.

Här fick alltså återigen jordbrukets föreningsrörelse och industrier klä skott på ett sätt som de inte bort göra. Fulast av alla exempel som jag har observerat på senare tid tycker jag var när man sände ett referat från ett jordbrukarmöte i mina bygder. Förmodligen var mötet inte tillräckligt sensationsbetonat, men det problemet löste man på det sättet att man helt enkelt klippte in ett arrogant anförande från ett helt annat möte för att få fram den sensation som man tydligen var ute efter. Sådana exempel visar att det behövs en bättre sakkunskap på miljöområdet och jordbruksområdet. Jag vill inte säga annat än att samma felaktigheter kan ha förekommit på andra områden också, men det får tas upp i andra sammanhang. Tidigare har Sveriges Radio haft sakkunskap tillgänglig, men när den har flyttats till andra områden eller avgått så har ingen ny med samma kompetens anställts. Det torde dock inte vara någon svårighet att skaffa personer som har en sådan överblick över miljöpolitiken och över jordbrukspolitiken att de kan göra korrekta referat. Radion borde annars kunna själv utbilda folk på de här områdena. Som framgår av betänkandet har lantbrukshögskolan förklarat sig villig att ställa sig till förfogande för en sådan utbildning. Men det måste också finnas vad man kallar för en god vilja från radioledningens sida. Herr talman!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

Herr talman! I ett särskilt yttrande till inrikesutskottets betänkande nr 31 har herr Nordgren och jag instämt i de av herr Wennerfors i motion 861 framförda synpunkterna att det skulle vara till stort värde för såväl den enskilde statligt anställde som för myndigheten att principiella riktlinjer för den statliga personalpolitiken utarbetades. Som SACO och SR framhåller i sitt remissvar behandlas nu personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen i olika författningar, lagar och avtal. Det torde vara svårt, för att inte säga omöjligt, för den enskilde befattningshavaren att få grepp om alla dessa olika bestämmelser från skilda urkunder. Utskottet är inte berett att tillstyrka motionen och anför en rad skäl härför. Jag är också väl införstådd med att det är förenat med vissa svårigheter att utarbeta ett överskådligt och lättillgängligt personalpolitiskt program för statsförvaltningen. Men omöjligt är det naturligtvis inte. Inom det privata näringslivet har flertalet av de större företagen utarbetat personalpolitiska program, och även där finns skilda anställningsformer och mycket skiftande sysselsättningar. På den kommunala sektorn har det gjorts personalpolitiska uttalanden, som är vägledande för kommunerna och som också medverkar till att de anställda kan få en likartad behandling oavsett inom vilken kommun de är anställda. På statligt håll saknas motsvarande principiella sammanställning av riktlinjerna, och det är enligt vår uppfattning en brist. Ett övergripande personalpolitiskt program skulle helt naturligt utarbetas i samverkan med arbetstagarnas organisationer för att för dem säkerställa samverkan och medinflytande. Statens personalnämnd, som också varit remissinstans, är tveksam om det är möjligt att täcka alla delområden inom statsförvaltningen med ett sådant övergripande program och anser att det för närvarande torde vara svårt att åstadkomma ett dylikt. Jag tolkar detta yttrande så att statens personalnämnd i princip inte har någonting emot att ett sådant här program utarbetas men att man anser att det för närvarande inte bör göras. Man ställer det alltså på framtiden. Av vilken anledning vet jag inte. Även om det är förenat med problem att komma fram till ett gemensamt principiellt personalpolitiskt program anser vi att det är angeläget att myndigheterna beaktar och strävar efter att komma fram till enhetliga riktlinjer för den statliga personalpolitiken. Vi har också i vårt yttrande förutsatt att Kungl. Maj:t med beaktande av vad som framförts i ärendet verkar för gemensamma riktlinjer för den framtida statliga personalpolitiken. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 33 behandlas bl.a. en motion inlämnad av mig själv och av herr Hörberg under den allmänna motionstiden i vintras. I motionen hemställs om en utredning för att om möjligt undanröja de påtalade orättvisor som är förenade med det nuvarande pensionssystemet för statstjänstemän. Många statstjänstemän upplever att det nuvarande systemet är orättvist. En statstjänsteman pensioneras i den lönegrad där han är placerad vid pensioneringen. Under de år som följer närmast efter hans pensionering sker emellertid en del förändringar. Den tjänst som han innehaft blir kanske uppflyttad lönegradsmässigt eller andra förändringar inträffar på löneområdet som gör att han efter några år har en helt annan pension än de arbetskamrater får som då blir pensionerade. Jag har i motionen anfört några exempel. Se t.ex. på en förrådsman, en av de allra lägst placerade statstjänstemän som finns. En förrådsman som pensionerades år 1948 fick år 1972 i pension 1 230 kronor i månaden. Men om han från samma lönegrad skulle ha pensionerats 1971, skulle han ha fått 1618 kronor i månaden, dvs. 388 kronor mer i månaden. Jag förmodar att två kamrater som står vid sidan av varandra framför postluckan och kvitterar sina pensioner efter att tidigare ha gjort precis samma arbete i tjänsten, haft samma ansvar osv. upplever det som orättvist att den ene skall få 1 230 kronor och den andre 1 618 kronor. Låt mig också ta ett exempel från litet högre tjänstegrader. Jag kan t.ex. ta en överste, ett fall som jag själv känner till, eftersom jag varit soldat under hela mitt liv. En regementschef som pensionerades år 1948 får nu 3 262 kronor i månaden i pension. Men om han pensionerades 1971 får han 4 316 kronor, dvs. över 1 000 kronor mer i månaden. Jag tror att det var lika tungt att vara regementschef 1948 som det var 1971. De har båda haft ett stort ansvar. För att också ta upp en mellantjänst, exempelvis en fanjunkare i lönegrad 17, kan jag peka på att skillnaden där blir något över 500 kronor i månaden. Kanske märks orättvisan allra mest om det inträffar någonting i lönesystemet som inte direkt har samband med lönegraderna. Dyrortsgrupp 3 avskaffades t.ex. den 1 januari 1971. Inom åtminstone det yrke som jag haft har man tillämpat två pensionsavgångstider, nämligen antingen den 1 oktober eller den 1 april. Låt oss se på två förrådsmän, varav den ene är född den 30 september. Denne pensioneras då den 1 oktober. Den andre, som är född den 1 oktober, pensioneras däremot den 1 april. Om nu dyrortsgrupp 3 hann avskaffas den 1 januari under mellanperioden, får den som är född den 30 september 72 kronor mindre i månaden i pension än den som är född en dag senare. Detta gäller sedan för hela livet. Sådana underligheter kan inträffa. Inrikesutskottet har enhälligt avstyrkt motionen. Så till vida ger jag utskottet rätt att man byråkratiskt sett har handlat fullständigt riktigt. Ingen har såvitt jag förstår räknat fel, utan alla har gjort rätt. Men kvar står det faktum att de människor som drabbas upplever detta som en orättvisa. Man brukar dock vid förhandlingar ta hänsyn till pensionärerna, och det har också inrikesutskottet sagt i sitt betänkande. Man tycker kanske att de behandlas särskilt gynnsamt.

De tar alltså inte ut sina procent som kontanttillägg på alla löner. Det här kan alltså tyckas vara gynnsamt för pensionärerna, men för varje sådan transaktion ökas gapet som jag har pekat på. En förrådsman som pensionerats tidigare har 1 500 kronor i pension, men den som pensioneras nu har 2 000 kronor. Det gör 500 kronors skillnad. Den som har 1 500 kronor i pension får 8 procent på det, dvs. 120 kr. i månaden. Den som har 2 000 kronor får 8 procent på det, dvs. 160 kr. i månaden. Sålunda ökas gapet mellan den som pensionerats tidigare och den som pensionerats senare. Herr talman! Det vore sabotage mot kammarens dyrbara tid att yrka bifall till motionen, då den nu är avstyrkt, och det skall jag inte göra. Men problemet såsom sådant är icke slutligt löst genom det beslut som riksdagen nu kommer att fatta, utan det står alltjämt kvar. Det är min bestämda uppfattning att de väljare som ger oss sitt förtroende vill att vi skall påpeka sådana här förhållanden som enskilda människor uppfattar som orättvisor. De vill att vi, även om vi bryter emot den byråkratiska uträkningen, skall försöka få en ändring till stånd. Jag har inget yrkande, men saken är inte slutagerad. Den måste återkomma på ett eller annat sätt.

Herr talman! Bara några tillrättalägganden efter det anförande som herr Henmark här har hållit. Om man går i pension från samma lönegrad har man också samma pension, även om det är fråga om olika år. Det som är problemet är vad herr Henmark berörde sedan, nämligen de lönegradsuppflyttningar som äger rum under tidernas lopp och som gör att man hamnar på olika pensionsbelopp. Herr Henmark nämnde en förrådsman som för några år sedan fick pension efter löneklass 13, medan pensionen i dag går efter löneklass 16. År 1948 gick den för övrigt efter löneklass 9. Det är klart att det blir en stor skillnad. Avskaffandet av dyrortsgrupp 3 var ju en avtalsfråga. Den försvann vid ingången av 1971, och det gör att skillnaderna inte blir så stora. Till sist vill jag poängtera att pensionstilläggen bestäms efter överläggningar mellan parterna på arbetsmarknaden. Löntagarorganisationerna ägnar dem stor uppmärksamhet. De senaste åren har det för övrigt inte gjorts några procentpåslag utan kronpåslag, lika för alla, vare sig man är överste eller förrådsman.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att olikheterna beror på lönegradsuppflyttningar, och det var just det jag pekade på. Men lönegradsuppflyttningar sker ju efter förhandlingar. Den som får uppflyttning i lönegrad har i regel samma jobb och i regel samma ansvar. I vissa fall kanske man försöker motivera lönegradsuppflyttningen med att någonting nytt har inträffat, t.ex. att vederbörande fått ökat ansvar, men i de flesta fall har han samma ansvar som förut. Det är då det upplevs som en orättvisa även om det inte är det. En sådan här fråga är för stor för att kunna lösas förhandlingsvägen. Jag tror att ett beslut måste fattas av riksdagen om man skall kunna åstadkomma en så genomgripande förändring i pensionshänseende som förslaget egentligen avser. Jag har därför också föreslagit icke att det skall fattas ett beslut utan att en utredning skall ske om möjligheten att utjämna pensionerna till pensionerade statstjänstemän och om vilka ekonomiska konsekvenser det skulle medföra.

Herr talman!

Jag vill i alla fall kommentera motionen något och ställa yrkande.

För att förklara varför motionen har kommit till måste jag gå in på ett enskilt fall, dock utan att nämna några namn. Det gäller en bekant rättegång i Södertälje. Det var en fri rättegång som gällde fosterskador genom ett läkemedel. Tvistemålet löstes genom förlikning, och resultatet meddelades genom en domshandling från domstolen. Rättegången var fri, och i sådana sammanhang äger parten rätt att utan särskild kostnad utfå domen. I målet företräddes den ena parten — det rörde sig om många personer — av ett ombud, vilket väl är det vanligaste vid en rättegång. Enligt den ordning som gäller lämnades handlingarna till ombudet — i detta fall en advokat. Det var sedan hans uppgift att distribuera dessa domskopior till de berörda. Domstolens utslag hade stor betydelse för de barn som berördes av det. Ombudet fick enligt uppgift ut 91 kopior från domstolen. Men det har sedan visat sig — och det lär vara så än i dag — att parten i målet fick aldrig del av domen. Man fick således aldrig de här handlingarna, utan de stannade hos ombudet i stället. Innan jag skrev motionen hade jag genom riksdagens upplysningstjänst lyckats få en avskrift av handlingen. Den är rätt omfattande, och läser man igenom den förstår man också varför inte den egentliga parten i målet fick handlingarna. Innehållet i avskriften är nämligen inte speciellt smickrande för den som var företrädare för parten, och det är väl en av orsakerna till att handlingarna inte har kommit den riktiga parten till handa genom ombudet. Det här anser vi motionärer vara en viktig rättssäkerhetsfråga, och vi har ställt de generella krav som finns i motionen för att det skall kunna garanteras att sådana här saker inte upprepas. Utskottet kommenterar ju motionskraven och menar att om dessa krav tillgodosågs skulle det komma att förorsaka statsverket betydande kostnader och domstolarna betydande merarbete. Men det kan ifrågasättas, med tanke på den moderna teknik som finns för att utföra kopiering, om det egentligen blir så mycket merarbete. Om domarna tillhandahålls fritt kommer man ju också ifrån debiteringskostnaderna. Liknande synpunkter har framförts av Göta hovrätt, som menar att det inte alls är säkert att det blir så stora extrakostnader om förslaget bifalles. I motionen yrkas också på att kallelse till domstolsförhandling, vadeinlagor osv. alltid skall tillställas parten. Det har ju faktiskt hänt — speciellt då förhållandena mellan ombudet och den part som han företräder inte är särskilt bra, eller då de geografiskt bor ganska långt från varandra osv. — att den egentliga parten i målet i många fall inte vet vad som hänt i hans ärende i domstol. Utskottet säger att så här får det inte vara. Ombudet är skyldig att hålla sin klient underrättad, och det är Advokatsamfundet som är disciplinär myndighet så att säga och skall se till att alla ombud som är advokater verkligen sköter dessa saker. Men i det aktuella fall som jag nämnt, vilket berörde väldigt många människor, fungerade inte detta. Det lär också ha hänt att sådana som drivit familjerättsliga tvistemål inte har vetat om när deras skilsmässa gått i verkställighet och hurudan deras situation har varit. Ett annat yrkande som tas upp i motionen är möjligheten att i tid kunna överklaga en dom. För att kunna göra det måste man inom bestämd tid efter det att domen är avkunnad ha tagit del av den och ha möjlighet att skriva en vadeinlaga och överklaga. Har man inte fått del av domen i rätt tid saknar man ju denna möjlighet. Därför menar vi att man borde börja räkna överklagningstiden från den tidpunkt då parten verkligen har fått ta del av domen eller från den tidpunkt då han rimligen borde ha kunnat ta del av den, om den skickats med post, och icke från den tidpunkt då domen avkunnades. Det förhållandet att detta klickar kan i vissa fall leda till rättsförlust för parten, och det har vi velat förhindra genom vårt yrkande. Vidare menar vi att domar av mer allmänt intresse borde publiceras i lämplig form och att de borde tillhandahållas i kopia på allmänt bibliotek, så att allmänheten där kan ta del av dem. Utskottet anser att man i betydande utsträckning kan göra det redan nu, eftersom domstolshandlingarna är offentliga och viktigare domar av mera allmänt intresse trycks i tidskrifter som finns tillgängliga på större bibliotek. I det fall som jag här utgått ifrån har det emellertid inte fungerat på det sätt som utskottet tänkt sig. Om det däremot infördes en sådan ordning som motionären har föreslagit skulle medborgarnas möjligheter att ta del av domar som berör dem själva öka betydligt. De skäl som utskottet har anfört för sitt avstyrkande av motionerna anser vi inte hållbara. Särskilt anmärkningsvärt tycker jag det är när utskottet säger, att om den verkliga parten — som alltså företräds av ett ombud — fick ta del av handlingarna skulle han själv kunna börja agera och därigenom störa processen. Det tycker jag är märkligt. Tvärtom är det väl mycket viktigt att den verkliga parten får ta del av allt som händer. Och om han finner att ombudet i domstolen — t.ex. i det aktuella fall som jag har utgått ifrån — inte företräder honom på ett sätt som han själv finner tillfredsställande, så bör han väl ha möjligheter att agera och skaffa sig ett nytt ombud! Herr talman! Med hänsyn till kammarens tid skall jag nu inte göra denna utläggning vidlyftigare utan ber helt kort att få yrka bifall till den vid justitieutskottets betänkande nr 33 fogade reservationen av herr Lövenborg.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Israelsson att utskottet har bedömt frågan om en bättre information från domstolen om vad som händer i ett mål som angelägen, och jag undrar om inte den som läser utskottets betänkande också får det intrycket. För det första säger utskottet att frågan är betydelsefull, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. För det andra visar väl utskottets handläggning av ärendet att vi har fäst stort avseende vid de motioner vi behandlat, dels därigenom att vi har skickat ut motionerna på en ganska omfattande remiss, dels därför att utskottet har behandlat ärendet på inte mindre än 28 sidor — om vi nu skall diskutera antalet trycksidor i sådana här sammanhang. Vi har sagt oss att det problem som tas upp i motionerna till mycket stor del får tillskrivas den omständigheten att relationerna mellan ett ombud och hans part kanske inte är vad de borde vara. Vi vill från utskottets sida inte påstå att detta skulle vara vanligt förekommande, men självklart är att det kan finnas fall där kommunikationerna mellan ett ombud och en part inte fungerar som de skall. Normalt får självfallet en part genom sitt ombud all den information som är aktuell och som han skall ha. Det måste vara huvudregeln. Så fungerar det också i det alldeles övervägande antalet fall. Den uppfattningen har jag. Och vi har sagt att de brister som till äventyrs kan finnas där bör kunna rättas till genom Advokatsamfundet. I varje fall är det inte en fråga som man kan komma till rätta med lagstiftningsvägen. Som herr Israelsson förmodligen uppmärksammat har vi dessutom i utskottet angivit vissa praktiska exempel på åtgärder som man utan större olägenheter borde kunna vidta för att öka informationen till parterna.

Vi menar över huvud taget att DON har en viktig funktion att fylla när det gäller att underlätta för domstolarna att på ett enkelt och smidigt sätt ge den information man rimligen kan begära. Jag vill gärna passa på tillfället att säga att DON tidigare varit ganska lyhörd för de synpunkter som utskottet har framfört. Det finns därför all anledning att tro att man även i detta hänseende skall ta våra synpunkter och förslag ad notam. Jag vill också erinra om att en särskild sakkunnig för närvarande företar en översyn av delgivningsbestämmelserna. Det kan då vara anledning att avvakta också de förslagen. Jag skall inte gå in på de olika delfrågorna, men jag vill till herr Israelsson säga att jag faktiskt inte uppfattat skillnaderna mellan utskottets mycket positiva skrivning med anledning av motionerna och den reservation som är fogad till betänkandet som så väsentliga. Den enda skillnaden är såvitt jag kan se att reservationen inte alls har beaktat kostnadsaspekterna i motionärernas förslag. DON har i ett yttrande uttalat att en skyldighet för domstol att alltid tillställa både parterna och deras ombud domar och protokoll för staten skulle innebära ett årligt inkomstbortfall som för närvarande kan uppskattas till 2 miljoner kronor, och då är de övriga omkostnaderna i detta sammanhang inte inräknade. Herr Israelsson har här särskilt nämnt ett mål, nämligen om jag förstår det rätt nevrosedynmålet. Skälet till att domen i det fallet inte tillställdes parterna var enligt herr Israelsson att den skulle ha innehållit omdömen om ombudet som inte var alltför smickrande. Att med utgångspunkt i en så extraordinär situation införa generella regler som skulle dra så stora kostnader för statsverket och som skulle vålla ganska onödig omgång för domstolarna tycker jag är att överdriva.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
Herr talman! Jag skall inte tillägga särskilt mycket. Jag överlät åt utskottets ordförande, fru Kristensson, att nämna att utskottet hade varit positivt i sin skrivning — det har jag också noterat. Genom den motion som jag försvarar och den motion som väckts av fru Gradin m.fl. — nr 263 — har frågan såvitt jag förstår fallit framåt. Just detta problem har därigenom uppmärksammats i riksdagssammanhang och säkerligen också av Sveriges Advokatsamfund, som har att öva tillsyn över dessa ting. Men med hänsyn till vad jag tidigare har sagt vidhåller jag givetvis mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Förra året antog riksdagen en ny skadeståndslag. I anledning av propositionen därom hade jag och några medmotionärer framställt förslag om ändrade lagar beträffande arbetsgivarnas skadeståndsansvar gentemot arbetare som skadas på arbetsplatsen. Vidare föreslog vi att ansvarsförsäkringen skulle vara obligatorisk för den som har anställda och att bevisbördan skulle vändas, så att det — i motsats till nu gällande bestämmelse — skulle åligga arbetsgivaren att visa sig fri från ansvar för inträffade olycksfall. Inget av dessa för lönearbetarna så viktiga krav blev tillgodosett. Bara på en punkt blev det ett visst gehör, nämligen i fråga om obligatorisk ansvarsförsäkring, där utskottet ansåg att det vore angeläget att undersöka frekvensen av frivilliga försäkringar och om många blev utan skadestånd på grund av uteblivet försäkringsskydd. Om så var fallet menade man att frågan skulle tas upp på nytt. Då det enligt vår mening finns så avgörande brister i lagstiftningen har vi återkommit till årets riksdag med samma krav som förra året. Årligen inträffar hundratusentals arbetsolycksfall; 2 000 skadas så allvarligt att de får bestående men och ca 300 dödas. Vidare inträffar 2 000 erkända yrkessjukdomsfall, och dessutom bryts ett oräknat antal människor ner genom hårda arbetsförhållanden utan att det officiellt betraktas som skadefall. Allt detta inträffar utan att det ges ett utrymme i dagspressen motsvarande vad som skrevs en dag under Norrmalmstorgsdramat. Vad händer då med alla dessa skadade? Hur klarar de sig ekonomiskt? Samhällets vanliga försäkringar träder självfallet in, i dessa fall yrkesskadeförsäkringen, men den ger inte ersättning motsvarande full lön. Detta innebär att många blir ekonomiskt ruinerade. De tvingas kanske att sälja sina hus eller annan egendom som de har slitit ihop till. Varför förvägrar man lönearbetarna den trygghet som det skulle innebära att få full ersättning för arbetsolycksfall? De försörjer sig ju på att sälja den enda vara de har, nämligen sin egen arbetskraft. Deras brott består i att de har befunnit sig på arbetsplatsen. Jag tycker att det är horribelt att tala om eget vållande eller medvållande när det gäller arbetsolyckor. Arbetarna är ju inte på arbetsplatserna för att det roar dem utan för sin försörjning och för att samhället skall fungera. Företagarna bedriver sin verksamhet för att få profit på arbetarnas slit. Det framstår då som motbjudande att den ena parten skall få håva hem profiten på den arbetande så länge det går bra, men när en olycka inträffar får den drabbade och samhället ta stöten. Visserligen går vissa avgifter direkt till yrkesskadeförsäkringen, men ersättningen därifrån motsvarar inte de reella kostnaderna. Hur som helst försätts den skadade ekonomiskt i ett väsentligt försämrat läge. Om man påstår att den skadade själv har vållat olyckan, så påstår man strängt taget att han är självstympare. För det är väl ingen som på allvar tror att vana yrkesmän med familj att försörja avsiktligt t.ex. sågar sig i armar eller ben. Men sådan är konsekvensen av den nuvarande lagstiftningen i de fall där den skadade inte tilldöms någon skadeersättning. Herr talman! Jag skall med några exempel belysa hur det går för arbetare som skadat sig på arbetsplatsen. Jag citerar en artikel i tidningen Kvällsposten från den 21 mars angående ett fall som borde vara känt, inte minst för landets statsminister: ”Den tredje april kommer kronofogden till Bertil Augustsson. Bertil, 51 år, är sjukskriven sedan den 19 mars 1970 då han föll ner från en stege och skadade sig allvarligt. Sedan dess har han och hustrun Margit levt på 49 kronor om dagen i sjukpenning. Det räcker till mat och husrum men inte till den skatteskuld som Bertil hade dragit på sig innan olyckan inträffade. — Det är hemskt med det här ovanpå allt annat elände, säger Margit Augustsson bittert. Nästan exakt två år efter den hemska olyckan kom brevet från kronofogdemyndigheten i Malmö. Den 3 april kommer kronofogden på besök för att titta efter om det finns något att mäta ut hemma hos familjen Augustsson. Bertil Augustsson blev riksbekant när han för en månad sedan i Kvällsöppet bad Olof Palme titta närmare på hans fall. Bertil som är rörläggare, föll ner från en stege och fick svåra skador bl.a. i huvudet. Efter en lång sjukhusvistelse fick han komma hem. I dag — två år efter olyckan går han fortfarande sjukskriven. Trots stöd bl.a. av Byggnadsarbetarförbundet har Bertil Augustsson inte fått ut ett öre i skadeersättning. I den här typen av olyckor åligger det alltid den som har skadats att bevisa att arbetsgivaren är ansvarig. Det har Bertil Augustsson inte lyckats med — ännu. De 4 000 kronorna som Bertil är skyldig skattemyndigheterna är en restskatt för 1970 som han skulle ha betalat 1971. Det var det året som Bertil Augustsson råkade ut för olyckan, och de undanlagda pengarna fick i stället gå till mat. KvP har frågat kronoassistent I. Dahlqvist, som har hand om ärendet, om det inte går att vänta med utmätningen? — Vi har fått ärendet för att se om det finns någon säkerhet för den fordran som skattemyndigheterna har. Vi gör bara ett besök hos familjen Augustsson och ser om det finns något som vi kan utmäta. Att man är sjuk behöver inte påverka betalningsförmågan. Den olycksdrabbade familjen Augustsson har med andra ord små möjligheter att undvika ett besök av kronofogden. Men hur stor är chansen att få ersättning av försäkringsbolaget? — Vi har förhandlat med försäkringsbolaget under lång tid men ännu har inget hänt. När Bertil Augustsson träffade Olof Palme för en månad sedan, lovade statsministern att undersöka frågan. Palme har varit i kontakt med ”Byggnads” i Stockholm men ännu har inte familjen Augustsson fått något besked.” Detta är bara ett av alla hundratusentals fall som inträffat under årens lopp. Jag har personligen tagit aktiv del i åtskilliga skadeståndsärenden under mina år på byggarbetsplatserna. Vissa har gett utdelning i form av fullt skadestånd, men det har alltid varit svårt att bevisa arbetsgivarens skuld. Den måste nämligen basera sig på direkt försummelse av någon arbetsledare. Det säger sig självt att det är svårt att få händelseförloppet riktigt relaterat från den utpekade arbetsledaren, eftersom det ju innebär en självanklagelse och utgifter för företaget om den förolyckade tilldöms ersättning. Nu skall väl sägas att en viss förbättring inträtt efter förra årets riksdagsbeslut innebärande s.k. principalansvar, dvs. att det räcker om någon av företaget anställd orsakat olyckan genom försummelse. Trots detta får de allra flesta arbetsolycksfallen beteckningen ”ren olyckshändelse”. Förutom de fall jag konfronterats med när mina arbetskamrater förolyckats, av vilka flera nu lever i små omständigheter liknande det nyss relaterade fallet, har jag genom min aktivitet i riksdagen i denna fråga fått ta del av en del för mig förskräckande fall. Ett gäller en rörmokare, här av mig kallad A. Fallet är så upprörande att jag känner lust att citera alla handlingar i ärendet, men det skulle ta åtskilliga timmar eftersom pappersbunten är en tum tjock, och jag skall inte trötta kammarens ledamöter med det. Jag nöjer mig med att citera yrkesinspektionens första rapport direkt efter olyckshändelsen. Där står: ”Vid ett husbygge föll rörmontör A nedför en trappa, varvid han erhöll svåra skallskador. A skulle gå ner till rörfirmans verkstad som var belägen i källarplanet. Han kom därvid in i en del av källaren som var mörklagd, hittade en trappa och gick uppför den. När han kom upp fann han vägen spärrad av en ställning och skulle vända. Han grep efter skyddsräcket, men då sådant saknades förlorade han balansen och föll ner en våning. Anvisningar lämnades till platschefen att snarast montera skyddsräcke i trappan.” Rörmontören skadades så svårt i huvudet att förutom viss invaliditet även andra svårigheter uppstod för honom att kunna föra egen talan i skadeståndsfrågan. Vid efterkommande förhandlingar hävdade arbetsgivarparten att rörmontören skulle valt en annan väg och att arbetsgivaren alltså inte gjort sig skyldig till försummelse. Mannen fick så småningom 50 procents livränta genom riksförsäkringsverket, men han kunde inte få något arbete utan har sedan dess varit arbetslös med livräntan som enda utkomst. Hade skadeståndsskyldighet dömts ut hade han fått en full byggnadsarbetarlön. Det tog åtta år av ovisshet och fullkomligt armod innan han tilldömdes 50 procents skadeståndsersättning! Herr talman! Det finns också andra aspekter på införandet av ett objektivt arbetsgivaransvar. Trygghet för arbetarna ger större social rättvisa, eftersom människor i manuell produktion löper större risk än t.ex. tjänstemän och poliser att skadas. Om företagen tvingades att stå för de kostnader som olycksfallen orsakar, skulle arbetarskyddet väsentligt förbättras. Den cyniska arbetsköparinställningen att arbetarskydd måste löna sig skulle leda till en avsevärt höjd ambition på skyddssidan, eftersom man då inte bara måste ta hänsyn till utebliven profit och vissa andra fasta sociala kostnader, som man tvingas betala en tid efter inträffad skada, utan även måste räkna med den skadades fulla lön. En annan svaghet i nuvarande lagstiftning är att det inte finns någon bestämmelse om obligatorisk ansvarighetsförsäkring för företagare. I stället finns det märkligt nog en bestämmelse i skadeståndslagen som säger att därest en företagare inte tecknat ansvarighetsförsäkring men blir ådömd skadeståndsansvar, kan detsamma jämkas om företagaren inte har tillräckliga ekonomiska resurser. Detta är ju horribelt, och var och en borde väl inse att ett obligatorium, förutom trygghet för arbetarna, även vore ett skydd för mindre företag. Talet om att en tvingande lag på detta område — detta framfördes i förra årets skadeståndsdebatt bl.a. av justitieminister Geijer — skulle innebära en avsevärd byråkrati på grund av de kontrollåtgärder som skulle erfordras måste avfärdas som rent nonsens. Det finns oerhört många andra bestämmelser och detaljregleringar som tycks fungera. Inte talar någon på fullt allvar om ökad byråkrati när man inför ATP-, sjukförsäkrings-, folkpensionsavgifter m.m. eller framställer den behöv liga administrationen som ett hinder för att genomföra reformer. Vid förra årets debatt om den nya skadeståndslagen anfördes att det stod öppet för löntagarorganisationerna att förhandlingsvägen skaffa försäkringsförmåner motsvarande full ersättning åt alla som skadats på arbetsplatsen. Vidare har en LO-enkät, tillika med av vissa förbund genomförda undersökningar, visat att det arbetarna sätter högst är en s.k. trygghetsförsäkring. Det är möjligt att LO går ut med detta i kommande avtalsrörelse, men huruvida det går igenom är ännu skrivet i stjärnorna. Det kommer dessutom att innebära att ju farligare arbete man har, desto mer måste man avstå från lönepotten för att detta rättvisekrav skall genomföras. Enligt min mening borde enkäter som visar att arbetarna först och främst vill ha trygghet vid skador på arbetsplatsen vara en allvarlig tankeställare för det partis representanter som brukar tala om ökad jämlikhet, och alldeles speciellt för dem som tillhör något LO-förbund. Vidare borde lagutskottets ordförande, herr Wiklund i Stockholm, stödja vår motion. Han anförde i förra årets debatt en lång rad skäl för att polismän skulle få ett skydd motsvarande objektivt skadeståndsansvar. Jag har tittat i protokollet, och vad han sade om detta upptar flera sidor.

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Som herr Olsson i Stockholm säger var denna fråga före i riksdagen för ett och ett halvt år sedan, då skadeståndslagen antogs. Man kan även hålla med herr Olsson om att det inträffat skadefall, där man verkligen tycker att det borde finnas bättre anordningar, så att de drabbade kan få ut ersättning. Under en resa i höstas var lagutskottet bl.a. i Bofors. Där relaterades vissa skadefall som inträffat inom den industrin. De hade lett till långvariga processer, som ändå slutat med att de skadade inte fått någon ersättning enligt skadeståndslagen. Det är en sak. Sedan kan man diskutera olika vägar för att nå en utveckling till det bättre på detta område. När skadeståndslagen antogs redovisade lagutskottet den meningen att strikt skadeståndsansvar för alla arbetsgivare kompletterat med en obligatorisk ansvarsförsäkring skulle bli ett ganska tungrott system. Utskottet ansåg att det från alla synpunkter måste vara effektivare om yrkesskadeförsäkringen byggdes ut och gjordes bättre samt kompletterades med kollektiva försäkringsanordningar. Som framgår av betänkandet håller även yrkesskadeförsäkringskommittén på med att utarbeta förslag till förbättringar för grundskyddet. I vad sedan gäller påbyggnaden med försäkringar är det utan tvivel en smidig försäkringsform som kommit till användning i de s.k. trygghetsförsäkringarna. Herr Olsson snuddade litet vid dem. Poliserna och tjänstemännen som nämndes har ju numera fått denna försäkring. Från den 1 januari i år omfattas genom avtal även statstjänstemännen. Enligt siffror som redovisats i betänkandet finns numera sådan försäkring för ca 35 000 privatanställda och ca 330 000 statsoch kommunanställda LO-anslutna arbetare. Enligt uppgifter som kommit utskottet till handa avser man från LO-håll att aktualisera en dylik försäkringsform för 1,3 miljoner fackföreningsmedlemmar i de förestående avtalsförhandlingarna. Herr Olsson sade att det står skrivet i stjärnorna om det blir något resultat av detta. Men 80 procent av de LO-anslutna har ändå givit sin mening till känna och vill ha denna försäkringsform. Det måste väl rimligen kunna vara ett påtryckningsmedel för att få försäkringen genomförd. Trygghetsförsäkringssystemet bygger ju på strikt skadeståndsrättsliga grunder med inslag av visst mått av schablonberäkningar, som gör att skadefallen och ersättningsbeloppen kan regleras snabbt och säkert. Genom att jämkning på grund av medvållande ej tillämpas kan ersättningarna t.o.m. i vissa fall bli förmånligare för den skadade än om bedömningarna ägt rum direkt enligt skadeståndslagen. Därjämte kan även uppslitande processer undvikas.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

Herr talman! Herr Svedberg anförde att man skulle avvakta avtalsrörelsen. Det är också ett sätt att ta sig an problemet! Man får hoppas att det blir ettårsavtal, så att inte alltför många arbetare tvingas släpa sig fram i misär resten av sitt liv. Jag tycker att herr Svedbergs inställning är litet cynisk. Herr Svedberg talade också om att man skall diskutera olika vägar och att det inte är aktuellt med lagstiftning, och han anförde det som allvarligt menade motiv för avslag på yrkandet i reservationen. Jag frågar igen: Hur många ytterligare skall tvingas lida, därför att de begår brottet — många gånger under inverkan av ackordshets — att göra illa sig i arbetet? Talet om att det system som förordas i reservationen skulle bli speciellt tungrott kan jag inte heller förstå. Vad är det som inte är tungrott i det här samhället när det gäller administration? Hur som helst är det tungrott för dem som skadas. Som det nu är får den verkligen ro tungt som råkar ut för en olycka i jobbet, en olycka som man själv kanske inte på något vis är ansvarig för men som man inte heller kan bevisa att företaget bär skulden till. Den som drabbas av skadan skall då alltså ensam ta alla följder. Att 80 procent av de LO-anslutna sätter trygghetsförsäkringen överst borde vara en tankeställare för det parti som säger sig ha monopol på LO: åsikter. Man borde verkligen tänka efter varför man år efter år avslagit krav på ett obligatorium om objektivt skadeståndsansvar. Det är ju inte avgörande om 80 procent av LO-kollektivet önskar någonting. En lika stor andel vill kanske ha socialism i det här landet, men det har de inte heller fått, och de kan ha andra önskningar som heller inte genomförs. Vi vet alltså inte om det blir någon trygghetsförsäkring i den här avtalsomgången. Skall man döma av de signaler som kommit från motparten, Svenska arbetsgivareföreningen, så finns det ingenting över till en sådan. Om frågan löses avtalsvägen, så får ju de försäkrade avstå från en del av lönepotten för att klara den här försäkringen. Det innebär, som jag sade i mitt första anförande, att ju farligare jobb jag har, desto högre avgifter får jag och desto mindre blir det kvar i löneökning. Det kan ju inte vara en rimlig ordning. Jag tycker inte att det finns någonting i herr Svedbergs anförande som säger annat än att den bästa lösningen för arbetarna är just i enlighet med den reservation som herr Israelsson har fogat till utskottets betänkande.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm frågar vad det egentligen är som är tungrott i det system som han förordar, dvs. lagstiftning om strikt skadeståndsansvar och en obligatorisk ansvarsförsäkring. Man kan väl säga att även trygghetsförsäkringen är en form av ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring av den typ som förordas i reservationen och ett sådant system som herr Olsson talar för ger dock i första hand arbetsgivaren en garanti för att han själv skall slippa betala ut ersättning i de fall som blir bedömda enligt reglerna för ett strikt skadeståndsansvar. Det är alltså arbetsgivaren som blir skadeslös. En trygghetsförsäkring har naturligtvis en liknande uppgift. Först och främst ser den dock till de skadelidandes situation, och systemet för skadereglering och ersättningsbelopp kan sägas motsvara och komplettera strikt skadeståndsrättsliga bestämmelser. Trygghetsförsäkringarna innebär ett enklare och smidigare system, som därtill i vissa fall kan ge förmånligare ersättning till den som drabbas av skador. Det finns alltså starka skäl att invänta vad som kan hända på avtalsfronten i den här frågan. Utvecklingen har ju inte heller stått stilla. Det pågår utredningar som syftar till förbättring av grundskyddet, och trygghetsförsäkringarna har efter hand vunnit terräng. Statens tjänstemän har nu fått detta skydd och även vissa andra kategorier har fått en sådan försäkringsform. Alla skäl talar alltså för att invänta om det inte är möjligt att ytterligare utbygga detta system, som från alla parters — även från samhällets — synpunkt nog ändå är det bästa.
Herr talman! Jag glömde i mitt förra anförande att ta upp något som herr Svedberg sade i sitt första inlägg. Men nu upprepar han det, och jag har därför dubbel anledning att ta upp det. Jag avser påståendet att en trygghetsförsäkring skulle ge bättre utfall för de skadade än ett lagstiftningsvägen infört strikt eller objektivt arbetsgivaransvar. Det måste vara rent nonsens. Det finns ingen annan förklaring. Det är ju ingen som hävdar att den som skadats skall tjäna på att han blivit drabbad, dvs. att han då skall få mer betalt än tidigare. Han skall ha full lön, och den ersättningen skall följa med i den allmänna prisutvecklingen och inflationen. Så fungerar det nu, och så skulle det naturligtvis fungera även i framtiden. Det är väl också meningen att trygghetsförsäkringen skall fungera på det sättet. Den andra ersättningsformen — ideell ersättning, som utgår för sveda och värk — är fastställd på andra sätt, främst genom domar i högsta domstolen. Det är t.ex. reglerat hur mycket den skadade skall få för sveda och värk vid förlust av en arm. Man utgår när man värderar det ideella lidandet från prejudikat. Det är för resten heller aldrig fråga om stora belopp. Jag kan absolut inte tänka mig att en trygghetsförsäkring skulle ge ett bättre utfall än nuvarande bestämmelser ger. Det har mig veterligt heller ingen krävt. Vidare kan man fråga sig om det är meningen att Landsorganisationen skall bli ett försäkringsbolag eller om den skall ha andra uppgifter att sköta.
Herr talman! Påståendet att trygghetsförsäkringen i vissa fall kan ge bättre ersättning än enligt skadeståndslagstiftningen är inte alls nonsens. Ersättningar enligt skadeståndslagen kan även vid ett strikt arbetsgivaransvar jämkas i den mån den som skadats är medvållande. Vid fastställande av ersättningar enligt trygghetsförsäkringen tas däremot inte hänsyn till medvållande.
Herr talman! Jag måste för protokollets skull få tillägga att det vid ett strikt arbetsgivaransvar inte finns utrymme för någon jämkning. Det behöver man inte vara jurist för att förstå. Om man inför ett strikt eller — med den juridiska termen — objektivt arbetsgivaransvar uppstår inte frågan om jämkning.

Herr talman! Även vid tillämpning av ett strikt arbetsgivaransvar kan olycksfall inträffa på grund av grov vårdslöshet. I sådana fall måste det ändå bli fråga om en avvägning, där domstol får träda in. Vid ett system med trygghetsförsäkring skulle detta inte behöva inträffa.

Herr talman! När vi kom hit i morse låg på ledamöternas bord ett papper! , där det upplystes att vi skulle arbeta i dag till kl. 24 eller till dess att vi hade gått igenom de ärenden som var upptagna bland två gånger bordlagda på listan. Det är nu nära fyra och en halv timmar kvar till kl. 24.00, och med hänsyn till den långa ärendelista som ändå kommer att föreligga nästa vecka, anhåller jag att kammaren måtte besluta att fortsätta med behandlingen av de på listan upptagna ärenden som är två gånger bordlagda. Vinner nej har kammaren beslutat att dessa ärenden skall avgöras vid dagens plenum.

Herr talman! Under de senaste åren har frågan om avskaffande av systemet med barnavårdsman lett till flera intensiva debatter i riksdagen. Debatterna medförde att man tillsatte en utredning, och nu har denna utredning framlagt ett förslag om att förordnande av barnavårdsman, som för närvarande är obligatoriskt för barn födda utom äktenskapet och frivilligt för barn med annan ensamstående förälder, skall upphöra. Barnavårdsmannens tidigare uppgifter, som har varit av både ekonomisk, juridisk och kurativ art, föreslogs av utredningen ankomma på barnavårdsnämnden som sådan. Utredningen föreslog också att barnavårdsmännens kurativa uppgifter, som främst var föranledda av att det tidigare var väldigt svåra förhållanden för utomäktenskapliga barn, skulle avlösas av en utökad uppsökande verksamhet i samarbete med barnhälsovården och skolan, något som också barnstugeutredningen har förordat. Eftersom jag var en bland motionärerna för barnavårdsmannaskapets slopande hälsar jag med stor tillfredsställelse huvudsyftet med den nu föreliggande propositionen, nämligen att det obligatoriska barnavårdsmannaförordnandet upphör och att de ekonomiska och juridiska göromålen med fastställande av faderskap och indrivande av underhåll övertas av barnavårdsnämnden. Men — propositionen innehåller helt utanför utredningens förslag och utan prövning av remissinstanserna ett förslag om ett allmänt barnavårdsmannasystem, dvs. en skyldighet för kommunerna att på ansökan förordna barnavårdsman, vilket skall kunna begäras av alla vårdnadshavare, dvs. av alla som har föräldramyndighet över barn. Till den delen av propositionen har lämnats en motion med fru Hörnlund som första namn. Denna motion avstyrker förslaget om ett frivilligt barnavårdsmannaförordnande, och i anslutning till denna motion har jag reserverat mig mot utskottets majoritet på denna punkt, som gäller en ny paragraf 3 a i barnavårdslagen. I reservationen har jag rätt utförligt försökt ange de skäl som finns för att avvisa denna del av propositionen, och därför skall jag inte här upprepa för mycket av detta, men jag vill gärna ge en bakgrund till min uppfattning, delvis grundad på praktiska erfarenheter från detta område av socialvården. Samhället genomgår en ständig utveckling både socialt och ekonomiskt. Därför har många av de sociala och ekonomiska problem försvunnit som många ensamstående vårdnadshavare tidigare känt mycket betungande. Vi har fått flera och bättre familjebostäder och bostadsstöd, en skolundervisning utan avgifter som är tillgänglig för alla, och vi har fått studiestöd och ett utökat familjestöd. Just dessa saker är väldigt viktiga hörnstenar i ett samhälle som vill vara barnvänligt. Naturligtvis finns det fortfarande ett visst behov av stöd och rådgivning till barn och familjer. Därför innehåller också redan nu barnavårdslagen väldigt klara skyldigheter för barnavårdsnämnderna på denna punkt. På många håll i de större kommuner, där avståndet till myndigheterna kan kännas stort, har man ofta inrättat speciella rådgivningsbyråer och informationsavdelningar, som lämnar rådgivning även beträffande personliga problem. Men vad man främst ute i kommunerna de senaste åren har uppmärksammat i det sociala arbetet är behovet av en aktivt uppsökande verksamhet för att hjälpa de barn som på grund av fysiska, sociala eller kulturella handikapp är i behov av särskilt stöd och stimulans. Likaså har man uppmärksammat behovet av information och utbildning för föräldrar. Från många håll önskar man en prioritering av denna verksamhet därför att den både har en allmänt förebyggande inverkan och på något sätt även är brottsförebyggande. Nu stod vi inför möjligheten att göra oss av med ett system som inte fyllde samma behov som tidigare, för att i stället satsa på de mera speciellt kurativa insatser såsom barnavårdsmannautredningen föreslog. Men vad har skett? Jo, utskottet bifaller ett bibehållande av möjligheten till ett frivilligt förordnande av barnavårdsman med den stora administra tiva belastning på kommunerna som detta måste medföra. Förslaget om detta allmänna barnavårdsmannaförordnande var inte alls nämnt i utredningen, som annars mycket utförligt behandlade dessa delar. Detta förslag har inte heller prövats av remissinstanserna. Och kommunerna som helt skall bekosta och administrera denna ordning har inte fått yttra sig. Ej heller Kommunförbundet. Även om Kommunförbundet och Landstingsförbundet inte var helt överens om de administrativa detaljerna i det förslag som utredningen lagt fram, så var de inte i princip emot det. I denna tid, då det ofta ställs stora krav på sociala insatser mot vissa svåra företeelser bland barn och ungdom, måste man prioritera bland de olika åtgärder som de sociala myndigheterna skall sätta in. Man måste prioritera arbetet på att förebygga och motverka nedbrytande och störande faktorer i både hemmiljö och fritidsmiljö. Jag anser att det förslag med frivilliga personliga förordnanden som utskottets majoritet har tillstyrkt medför en administrativt mycket tung apparat. Tänk om i min hemstad Helsingborg bara hälften av alla vårdnadshavare för barn under 16 år skulle begära barnavårdsman! Det skulle innebära förordnande av ca 6 200 barnavårdsmän. I dag har kommunen under 2 000 sådana. För det är ju avsikten att man noggrant skall informera alla vårdnadshavare om rätten att få en personlig kontakt för att diskutera uppfostringsfrågor m.m. och eftersom namnet skulle vara detsamma som tidigare har gällt för en tjänsteman med mycket större ansvar och skyldigheter, finns det en risk att man ställer alldeles för stora förväntningar på den tjänsteman som skall ta emot förordnandet. Den som känner till hur svårt det har varit för den sociala personalen att i de större kommunerna klara sina åligganden som barnavårdsmän i vad gäller kontakt med familjerna kan inte ha några större förhoppningar inför den föreslagna ändringen av barnavårdsmannasystemet. Som jag ser det är risken den att endast de föräldrar som redan är klart motiverade att söka stöd i uppfostringsfrågor kommer att låta höra av sig. Det talas ju i propositionen om alla vårdnadshavare som är i behov av och önskar hjälp. Man bör enligt propositionen inte i onödan tränga sig på sådana vårdnadshavare som saknar behov av hjälp. Men enligt min uppfattning borde man hellre fråga sig: Har barnet behov av stöd och hjälp? Är inte det viktigast? Skall verkligen all den uppsökande verksamhet, som bärs fram av en önskan att lämna barnet hjälp om dess utveckling hotas, inte ingå i samhällets kurativa insatser? Eftersom statsrådet inte närmare har berört utredningens förslag i dessa delar kan man ställa sig undrande. I barnstugeutredningen och i propositionen om den allmänna förskolan har man funnit den uppsökande verksamheten mycket viktig och ägnat utformningen av den delen mycket stor uppmärksamhet. Utskottet tycker att man inte skall föregripa en utveckling, men i stället binder man upp kommunernas resurser på ett sätt som kanske innebär just att man föregriper utvecklingen. I reservationen har jag förutom de rent principiella nackdelarna med förslaget nämnt några praktiska nackdelar, som gör systemet med frivilligt förordnande av barnavårdsmän mycket svårt att administrera. Det blir bl.a. mycket besvärligt att bedöma personalbehovet, eftersom det inte skall ske någon prövning av behov eller tid för förordnande. Den saken har inte alls nämnts i propositionen. En av de viktigaste anmärkningarna är ändock att ett sådant system är ett helt främmande inslag i den socialvård, grundad på en social helhetssyn på familjerna, som statsmakterna sedan flera år stimulerat kommunerna till och även lagstiftat om. Rådgivning, kurativt stöd och information är barnavårdsnämnderna redan nu enligt lag skyldiga att ge vårdnadshavare. Den lagparagrafen har jag också hänvisat till i reservationen. I vilka former detta stöd skall lämnas bör inte avgöras utan kommunernas och Kommunförbundets hörande. Helst borde man också ha deras helhjärtade stöd, speciellt som förslaget kan få omfattande ekonomiska konsekvenser. Herr talman! Med stöd av vad jag här har anfört yrkar jag under punkterna 1 och 3 bifall till utskottets hemställan men under punkten 2 bifall till reservationen.

Herr talman!

Men samhället har förändrats och förändras alltfort. Det finns snart inga små kommuner i vårt land. Det finns heller inte så många barnavårdsmän på så att säga lekmannaplanet kvar. På de flesta platser har verksamheten förts över på anställda tjänstemän, socialassistenter e. d. Dessa har i regel, i varje fall i de stora kommunerna, ett mycket stort antal barnavårdsmannaskap att svara för, vilket medför en stor arbetsbelastning och svårigheter att klara uppdragen på ett tillfredsställande sätt. Men också andra förändringar har skett. Fru Lundblad har redan talat om detta. Samhället ställer i dag helt andra resurser till barnfamiljernas förfogande. En ogift mor och hennes barn accepteras på ett helt annat sätt än tidigare. Vår inställning till äktenskapet har också förändrats. Många familjer föredrar att leva samman utan vigsel. Att barn i dessa äktenskap obligatoriskt måste ha en barnavårdsman upplevs säkert av många som helt onödigt och som ett obehörigt intrång. Man kan därför ur många synpunkter hälsa det nu framlagda förslaget om ett slopande av det obligatoriska barnavårdsmannaskapet med tillfredsställelse.

Utskottet anser det tillfredsställande att det i propositionen slås fast att alla vårdnadshavare oavsett civilstånd skall ha möjlighet att vända sig till barnavårdsnämnden och begära hjälp och stöd i frågor som rör t.ex. umgängesrätt, underhållsfrågor, barntillsyn och annat. Men på en punkt har utskottet inte kunnat enas. Det gäller 3 a § i förslaget, den paragraf som stadgar att vårdnadshavare som så önskar skall kunna begära att barnavårdsnämnden utser en särskild person att lämna stöd och hjälp som han kan ha behov av i egenskap av vårdnadshavare. Enklare uttryckt: Den som känner sig ha behov av en barnavårdsman skall även i fortsättningen kunna få en sådan förordnad, även om en del av barnavårdsmännens nuvarande uppgifter kommer att handläggas av nämnden. På detta förslag har yrkats avslag i motion nr 1958 av fru Hörnlund m.fl., ett yrkande som har följts upp i en reservation till utskottsbetänkandet av fru Lundblad. Då reservanten här tidigare har framfört motiveringarna för sitt yrkande skall jag inskränka mig till att endast något redogöra för utskottets bedömning — en bedömning som alltså utskottet på ett enda undantag när står bakom. Låt mig först slå fast att när vi inom utskottet tagit ställning för ett bibehållande av möjligheten att få en särskild barnavårdsman utsedd, så har vi ju inte på något sätt tagit ställning mot förslaget att barnavårdsnämnderna skall åläggas att bedriva en kurativ verksamhet bland alla barn. Vi tror att det finns behov av och utrymme för båda dessa stödformer. Utskottet har, liksom föredragande statsrådet, fäst stor vikt vid den enkät som verkställts bland ett antal vårdnadshavare och som klart visar att en mycket stor procent av dessa vill ha kvar möjligheten att kunna vända sig till en särskild person med sina problem och bekymmer. Utskottet bedömer detta så att även om man måste ta alla undersökningar av det här slaget med en viss reservation finns det många vårdnadshavare som känner det tryggt att ha en viss bestämd person att vända sig till i bekymmersamma situationer. Man frågar sig: Handlar vi verkligen rätt om vi tar ifrån dessa människor den tryggheten? Vi är alla överens om att barnavårdsmannainstitutionen i sin nuvarande obligatoriska form inte passar in i dagens samhälle. Men är det försvarligt att ta bort detta utan att sätta något annat i stället för dem som behöver ett personligt stöd i en svår situation? Utskottet anser inte det och tillstyrker därför propositionen även på denna punkt. Det har bl.a. i reservationen uttryckts farhågor för att om man låser arbetskraft till att fungera som barnavårdsmän riskerar man att ekonomiska och personella resurser inte kommer att räcka till för den kurativa och uppsökande verksamhet som åligger barnavårdsnämnderna. Personligen tror jag att dessa farhågor är överdrivna. Dels bedriver ju barnavårdsnämnderna redan nu en kurativ och uppsökande verksamhet. Dels lösgör man ju resurser genom att man plockar bort en del av nuvarande barnavårdsmannaskap. Dessutom tror jag att personalen på våra barnavårdsnämnder och sociala byråer kommer att finna sitt arbete mera meningsfullt när man får ägna sig åt människor som önskar hjälp i stället för att som nu ägna sig åt människor som påtvingas en hjälp som de inte har behov av och ofta inte önskar. Utskottet påpekar slutligen vikten av att man går ut med en så bred information om den nya barnavårdslagen som möjligt, inte minst med tanke på att den skall träda i kraft redan den 1 januari nästa år. Jag vill starkt understryka detta. Det är nödvändigt att berörda myndigheter får möjlighet att sätta sig in i de förändringar som måste komma till stånd. Och ännu nödvändigare är att de som direkt berörs, dvs. vårdnadshavarna, får en fullödig och korrekt information, för ytterst är det ju dessa som lagen avser. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 25 på samtliga punkter.

Herr talman! Fröken Anderson i Lerum undvek att beröra den delen i mitt anförande som rörde kommunerna. Det skulle vara intressant att höra om inte fröken Anderson också anser att kommunerna egentligen borde ha hörts speciellt i denna fråga, innan man tog ställning till ett system som kommunerna inte alls har fått uttala sig om. De har bara uttalat sig om ett borttagande av barnavårdsmannaskapet, utan att det skulle sättas något annat system i stället. När det gäller den kurativa uppsökande verksamheten är det riktigt att den påbörjats, men den ligger ännu bara i stöpsleven. Vi vet att den kommer att kräva stora resurser från kommunernas sida, om den verkligen skall få genomslagskraft. Jag anser att det just för barnens del är mycket mer väsentligt med en kurativ uppsökande verksamhet än ett system där endast vårdnadshavarens egen bedömning av behovet av hjälp skall vara avgörande. Det är viktigt att det lämnas råd till vårdnadshavarna, men det kan göras genom ett öppet system med rådgivningsbyråer eller liknande i barnavårdsnämndernas regi. Inte heller socialvården och helhetssynen togs upp i fröken Andersons anförande. Jag tycker det är en mycket väsentlig sak att man här bryter mot ett system som man länge kämpat för att få infört ute i kommunerna.
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå, fru Lundblad, att man här skulle bryta mot helhetssynen på det sociala arbetet ute i kommunerna. Det kan inte vara att bryta mot den helhetssynen, om man säger att om människor känner att de befinner sig i en situation där de behöver någon att vända sig till för råd och hjälp, så skall vi ställa sådana möjligheter öppna för dem. Sedan är det riktigt att kommunerna och de övriga remissinstanserna inte har yttrat sig om denna del av förslaget utan endast om utredningen, och man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om den saken.

Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Här föreligger alltså nu ett förslag om att barnavårdsmannainstitutionen i sin nuvarande utformning skall avskaffas, och jag kan inte underlåta att säga att det är en seger för oss som 1969 och 1970 kämpade för avskaffandet av en otidsenlig lagstiftning. Så långt är sålunda allting gott och väl. Men sedan upplever jag det närmast som beklämmande att man i föreliggande förslag låter barnavårdsmannen gå ut genom den ena dörren för att straxt komma tillbaka genom den andra, även om han har bytt skepnad under tiden. Från att ha varit en obligatoriskt förordnad barnavårdsman för i huvudsak ogifta vårdnadshavare och deras barn skall han nu ta hand om den kurativa verksamheten för alla som själva kommer och vill ha stöd och råd. Med detta förslag säger man sig vilja tillförsäkra barnavårdshavare kurativt bistånd. Därför vill man lagstifta om tillsättandet av vissa tjänster i kommunerna. Men det kan väl inte stämma med vad som brukar vara paxis i andra sammanhang. Man kan då först konstatera att varken Kungl. Maj:t eller utskottet tycks ha någon större tilltro till kommunernas socialvård och sociala service, detta trots de fina annonser som i dagarna publiceras i alla tidningar. Där lämnar socialstyrelsen information om att socialvården står öppen för alla och att man har en självklar rätt att begära råd, stöd och service. Detta är en rätt som redan är inskriven i sociallagstiftningen — i den nuvarande barnavårdslagen när det gäller barnen. Enligt socialhjälpslagen har socialnämnden att bedriva en aktiv uppsökande verksamhet, och socialnämnden är ålagd att göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och att verka för att detta blir tillgodosett. Även barnavårdslagen innehåller bestämmelser som berör kommunernas skyldighet på det här området. Principerna för den nuvarande socialvårdens innehåll och organisation har som ett ledmotiv inriktningen på generella, förebyggande åtgärder, och allt fler socialnämnder tillämpar helhetsprincipen. Kommunerna har mycket stor frihet att själva bygga upp den sociala organisationen, och man undviker numera så långt som möjligt att bygga upp specialresurser för vissa målgrupper. Med det arbetssätt man numera tillämpar skulle den nya barnavårdsmannens huvudsakliga uppgift bli att slussa över ärenden till annan socialvårdspersonal eller till andra samhällsorgan. Det är framför allt detta funktionssätt med personliga förordnanden som gjort den nuvarande barnavårdsmannainstitutionen till ett hinder i en effektiv, på helhetssynen grundad socialvård. Detta anfördes redan i mitten av 1960-talet av det dåvarande kommunförbundet, som begärde att man skulle få slopa barnavårdsmannainstitutionen. Nu vill man alltså i fortsättningen bibehålla detta förhållande. Det låter så vackert att man skall ha en och samma person att vända sig till och att man redan har en etablerad kontakt om man har en barnavårdsman som man kan vända sig till i olika frågor. Men hur ser det ut i verkligheten? Ja, för det första flyttar folk ganska ofta nu för tiden, och det gäller både föräldrar och barnavårdsmän.

12 procent hade haft så många att de inte kunde svara korrekt på denna enkätfråga. Om undersökningen bara hade avsett vårdsnadshavare med äldre barn skulle resultatet naturligtvis ha blivit ännu mer avskräckande. De som nyss har fått barnavårdsmän har naturligtvis inte hunnit byta i samma utsträckning vilket förbättrar utredningsresultatet. Men siffrorna ger ändå belägg för att drömmen om en bestämd person att vända sig till i alla sammanhang är just en dröm, ett önsketänkande. Det har tydligen förelegat ett sådant önsketänkande hos de vårdnadshavare som i enkätsvaren framhållit att de vill ha en och samma person att vända sig till, medan deras situation i själva verket har varit en helt annan.

Men självfallet blir det personalbyte även inom socialvården i övrigt, och jag vill slå fast att man inte kommer ifrån det, vare sig man inrättar barnavårdsmannatjänster eller ej. Enligt min uppfattning finns det inga skäl att ålägga kommunerna att inrätta en viss sorts tjänst för en viss kategori.